Herr talman! I mitt första anförande redogjorde jag för min principiella syn på skälen till att vi nu bör göra en utlokalisering. Jag beskrev också översiktligt de mål som skall finnas för den statliga verksamheten och resonerade litet kring de motstående synsätt som kan finnas när det gäller personalsociala åtgärder. Jag noterade att Hadar Cars drog vissa slutsatser utifrån detta. Det gjorde han utifrån ett mycket beskuret citat. Det gav på intet sätt en rättvisande bild av vad jag sade. Å andra sidan ville inte Hadar Cars att det skulle vara en rättvisande bild. Han ville påstå något helt annat än det som jag var ute efter. Jag vill bara notera att för den vidare diskussionens skull i den här frågan måste man se citatet i sitt sammanhang. Annars blir allt fel.

Herr talman! De smärre justeringar som regeringen gör i lånesystemet har vi från centern inte några större erinringar emot. De är i och för sig motiverade. Meningen var, mot bakgrund av det utredningsarbete som bedrevs i bostadskommittén, att ett förslag om ett mera genomgripande lånesystem skulle komma. Regeringen har tvekat. Enligt centerns uppfattning är det, utifrån den besvärliga bostadspolitiska situationen som vi nu har, motiverat att göra en genomgripande reformering av det statliga stödet till nyproduktion av bostäder. Vi har angivit inriktningen på en sådan mera genomgripande reformering i vår motion. Det innebär bl.a. följande: - Möjligheter att minska statens bostadssubventioner. — Förutsättningar för en mer balanserad prisutveckling på bostäder i koncentrationsorter. De förändringar av ortskoefficienter som föreslås ser vi som ett första steg på vägen mot en avveckling. Vi menar att ortskoefficienterna bör avskaffas inom loppet av en treårsperiod. Det finns inga motiv för att subventionera boendet mer i koncentrationsorter än på andra platser i landet. Det tillkännagivande som utskottet gör, bl.a. på förslag av en centermotion om att Tierp och Älvkarleby kommuner får samma ortskoefficient som Uppsala, är klart motiverat. Det har också varit lätt att skapa full enighet om det i bostadsutskottet. Det är bra. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservation nr 3 och i övrigt bifall till utskottsmajoritetens förslag i bostadsutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Moderata samlingspartiet anser att bostadspolitiken skall syfta till att tillgodose enskilda människors önskemål och behov i fråga om bostäder. Människor måste kunna välja att bo i hyresrätt, bostadsrätt eller med äganderätt. Människor måste också kunna välja en bostad som passar dem i fråga om storlek, standard, utrustning, läge och pris. Det är först när människor verkligen har denna valfrihet som man kan tala om en fungerande bostadsmarknad. I dag har vi inte en fungerande bostadsmarknad. Den socialdemokratiska bostadspolitiken består av en uppsjö av regleringar och bestämmelser som hindrar människor från att få den bostad de egentligen skulle vilja ha. I stället har vi en bostadsmarknad som kännetecknas av långa köer, trögrörlighet, regional obalans och en omfattande byråkrati på alla nivåer. Dessa problem försöker socialdemokraterna vanligen lösa med nya regleringar och bestämmelser, som ytterligare snedvrider bostadsmarknaden och som dessutom genom sin ryckighet leder till svårigheter för inblandade parter att planera och veta vilka regler som egentligen gäller. I stället för att producera bostäder utifrån de enskilda människornas önskemål har vi en bostadsproduktion som är styrd av centrala uppfattningar av vad människor bör vilja ha och av ett lånesystem som förhindrar experiment och nytänkande och som ger det byggande som enligt bestämmelserna ger det bästa belåningsvärdet. Lånesystemet är dessutom så krångligt och svåröverskådligt att byggföretagen tvingas anställa särskilda lånebyråkrater för att klara av pappersexercisen. Regeringen föreslår nu i sin proposition vissa marginella förenklingar. Vi har naturligtvis ingenting emot att krångliga system förenklas, men förbätt ringarna är så små att de på inget sätt ändrar vår grundläggande kritik mot — Prot. 1987/88:46 hela lånesystemet. 16 december 1987 Vi har i stället föreslagit en modell med räntebidragsberättigade bostads: ZH —G— lån i form av enhetslån per lägenhet. Om lägenheten sedan visar sig kosta mer än vad som täcks av enhetslånet får resterande behov av medel lånas upp till marknadsränta. En fördel med denna modell är att största delen av den nuvarande lånebyråkratin skulle kunna avvecklas och ersättas av en vanlig kreditriskprövning i kreditinstituten. Prövningen av om enhetslån — och därmed också räntebidrag — skall utgå kan enligt vår mening överföras till bottenlåneinstituten. Det innebär att bostadsverkets och länsbostadsnämndernas arbete skulle rationaliseras högst väsentligt. Statens bostadsfinansieringsaktiebolag skulle kunna avskaffas. Om lånebyråkratin förenklas så minskar också den totala produktionstiden för ett bygge. Eftersom tid är pengar borde en rejäl förenkling av lånesystemet leda till att de totala kostnaderna för byggande skulle kunna pressas ytterligare. Vi kan inte bara kräva att byggföretagen skall stå för all produktutveckling för att hålla byggkostnaderna i schack. Det är hög tid att också kräva en rejäl produktutveckling i den statliga byråkratin. Men den största fördelen med vår modell är att om den införs blir det viktigt för byggarna att lyssna på vad enskilda människor vill ha för bostäder. Den centrala styrningen av bostadsproduktionen och byråkraters och administratörers uppfattningar om vad som är bra för människor ersätts av människornas egna bedömningar av vad som är bra för dem. Lånesystemet är därför en viktig pusselbit i arbetet på att få en fungerande bostadsmarknad. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Dagens bostadspolitik bygger på omfattande subventioner och starkt styrande regleringar. Denna politik har inte visat sig framgångsrik, vilket det finns klara och tydliga tecken på i dag. Subventionerna utgör en hård belastning på statsbudgeten och bidrar därmed till ett högt skattetryck. Samtidigt bidrar de till en stark konsumtionsstyrning. Effekterna av detta blir bl.a. att vissa bostadstyper gynnas — andra missgynnas. Detta sker på ett godtyckligt sätt. Subventionerna kan ofta kapitaliseras bl.a. vid försäljning och vid svarta lägenhetsaffärer, vilka i dag, som vi alla känner till, är mycket vanliga. Dessutom bidrar subventionerna till att byggkostnaderna pressas upp. Att så är fallet har bl.a. påpekats av den arbetsgrupp inom regeringskansliet vars uppgift varit att föreslå förenklingar och sådana förändringar som begränsar anpassning av subventioner till kostnadsutvecklingen.

Man påstår vidare — och det är intressant — att mycket talar för att 81 överkostnadsprövningen har negativa effekter på bostadsbyggandet.

De signaler som prisbildningen ger oss på andra områden har när det gäller bostadspolitiken helt satts ur spel och lett till oönskade effekter. Herr talman! Det är därför lovvärt att regeringen nu tagit initiativ till att försöka utarbeta förenklingar. Dock måste jag säga att man blir litet besviken, när man finner att arbetsgruppens förslag, när det har granskats av bostadsministern, utmynnar i en mager, urvattnad proposition. Dessutom späder bostadsministern på subventionerna med ytterligare 75 milj.kr. med sitt förslag. Det påstås ibland att bostadssubventionerna har positiva fördelningseffekter, men det är ytterst tveksamt om så är fallet. Subventionerna är ganska jämnt fördelade på olika typer av inkomsttagare. Dessutom bidrar de till regionala obalanser genom att omfattande subventioner, som betalas av alla skattebetalare, utgår i allt större omfattning till de expansiva tätorterna. Detta innebär i sak en omfördelning av resurser från skattebetalare i glesbygd till storstadsområdena. Detta är enligt mitt förmenande en alltför sällan uppmärksammad, men mycket allvarlig, svaghet i det nuvarande bostadssubventionssystemet. Folkpartiet anser att åtgärder måste vidtas för att man skall åstadkomma ett mindre komplicerat och mindre styrande regelsystem på olika områden inom bostadspolitiken. Den tidigare nämnda arbetsgruppen har också föreslagit detta på en rad områden, förslag som även folkpartiet ställer sig bakom. Det gäller exempelvis lägestillägget. Det råder enighet i utskottet om att denna subventionering till icke-produktiva investeringar kan vara prisdrivande och därför bör slopas. Majoriteten i utskottet anser dock att det inte är så bråttom med några förändringar utan föreslår i stället en successiv avtrappning. Folkpartiet menar dock att det inte finns några tungt vägande skäl att låta denna subventionering fortsätta utan den bör i stället upphöra från den 1 januari 1988. Vi har i dag en stark efterfrågan på bostäder i centrala lägen med åtföljande överhettning. Något skäl kan jag inte finna att i denna situation företa en stegvis avveckling av lägestilläggen — en uppfattning som vi för övrigt delar med bostadsdepartementets arbetsgrupp. Jag yrkar bifall till reservation 5. Vidare anser folkpartiet att det finns anledning att begränsa systemet med ortskoefficienter. Enligt statens institut för byggforskning är det tekniskt svårt att spegla kostnadsskillnader med ett ortskoefficientsystem. Förslaget med s.k. buffertzoner är exempel på detta. Även här föreslår alltså folkpartiet förenklingar. Ortskoefficienter bör i princip bara omfatta Norrlands inland, enligt vår mening. Utskottsmajoritetens förslag innebär dessutom att subventionerna till bostadssektorn enbart på detta område ökar med 35 milj.kr. Folkpartiet yrkar avslag på detta förslag och bifall till reservation 6. Mycket behöver göras inom bostadssektorn vad gäller avreglering och subventionsminskningar. Att regleringar och förordningar av allehanda slag snedvrider marknaden och leder till oönskade konsekvenser finns det många bevis på. Regeringens tveksamhet att åstadkomma förändringar är påtaglig. Det bekräftas i proposition 48. Jag vill ge ett exempel: Bostadsstyrelsen har bl.a. omformat grundbeloppen till ett antal schabloner, omkring 175 olika sådana, som måste beaktas vid framräkningen av låneunderlaget i dag. Den arbetsgrupp jag tidigare nämnt föreslår förenklingar, färre detaljregleringar och därmed mindre byråkrati, genom att bl.a. föreslå en minskning av antalet schablonbelopp från 175 till ca 30. Men bostadsministern tvekar och vill tydligen tänka några varv till. Alltså — handlingsförlamning. Hans förslag innebär — vad avser beräkningen av byggkostnader — såväl ökade statsfinansiella utgifter som ett bibehållande av nuvarande komplicerade beräkningsmetod. Folkpartiet har i sina reservationer till betänkandet 1987/88:6 velat peka på några framkomliga vägar vad gäller avregleringar och subventionsminskningar. Jag yrkar med det anförda bifall till folkpartiets samtliga reservationer i betänkandet.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till bostadsutskottets hemställan i betänkande 6. Detta betänkande behandlar regeringens förslag till förenklade metoder för beräkning av låneunderlag och räntebidragsunderlag. Det kan vara och är en teknikalitet, som det krävs ganska mycket studier för att tränga in i. Är då detta konfliktfyllt? Ja, självfallet. De sju reservationerna plus en följdreservation speglar de ståndpunkter som partierna har intagit i bostadsfrågan i dess helhet. Det handlar alltså om synen på målen för bostadspolitiken. Denna syn får konsekvenser för hur man organiserar det i grunden tekniska system som krävs för att man skall kunna administrera fram det man har satt upp som mål. Partiernas ståndpunkter i dessa frågor är mycket väl etablerade — och dessutom ofta framförda. Jag skall därför inte ta tiden i anspråk för en redovisning därav. Jag vill bara konstatera att dessa ståndpunkter självfallet påverkar inställningen till en eventuell förändring av regeringens förslag. När jag hörde Ingela Gardner kom jag att tänka på radioprogrammet Gamla skivbekanta. Hon framförde precis samma argumentation som vi har mött ett antal gånger, nämligen att socialdemokraterna vill förhindra människor att få en bostad som de vill ha och bara vill fortsätta att bygga upp regelsamhället. Så är inte fallet. Det skulle vara intressant att i stället få höra Ingela Gardner redovisa konsekvenserna av det förslag till lånesystem som moderaterna nu förordar. Moderaterna säger i sin reservation: ”Genom att införa det nu förordade lånesystemet skapas inte bara förutsättningar för en större valfrihet för de boende. Systemet gör det dessutom möjligt att i grunden förändra hela låneadministrationen.” Vilka blir konsekvenserna? Red ut det tankemässigt och meddela oss vem det är bra för och vem det är dåligt för! Jag tror inte att det står i samklang med det som i dagligt tal kallas den sociala bostadspolitiken. Moderaterna ansluter sig inte till det som vi andra betecknar som social bostadspolitik. Jag konstaterar alltså att det förslag som moderaterna lägger fram har ett helt annat syfte. I reservation nr 2 av folkpartiet finns det några formuleringar, som i och för sig inte är dunkla men som jag vill peka på och få en kommentar till av Karl-Göran Biörsmark. Folkpartiet kritiserar där att bostadssubventionerna försämrar ”de regionala obalanserna i landet genom att särskilt omfattande subventioner utgår till de expansiva tätorterna och då inte minst till storstadsområdena. Detta faktum medför en helt oacceptabel omfördelning av resurser från glesbygd till tätort.” Vad kan tänkas vara förlängningen av detta? Skall folkpartiets stöd till bostadsbyggandet utformas så att det inte utgår till storstadsområdena? Det är en logisk följd av det resonemang som folkpartiet för i reservation nr 2. Det skulle vara intressant att höra Karl-Göran Biörsmarks kommentar till detta. Majoriteten anser att regeringens förslag är väl avvägt. Vi vill inte påstå att detta skall gälla i evig tid — vi lever i en föränderlig värld — men med de förändringar som utskottet anför kan det för en tid framöver utgöra underlag vid beräkningen av lånen. Jag ber att få yrka bifall till bostadsutskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag skall först be att få kvittera Per Olof Håkanssons artighet om gamla skivbekanta. Jag kunde inte upptäcka ett enda nytt ord i det han nyss sade. Per Olof Håkansson efterlyste en bedömning av vilka konsekvenser det nya lånesystemet skulle få för verksamheten. Jag redogjorde faktiskt för det, även om Per Olof Håkansson inte hörde det — det kanske var svårt att höra nytänkandet. Jag sade att om låneadministrationen kan förenklas kan också lånebyråkratin kraftigt rationaliseras. Jag trodde att det var ett gemensamt mål för de flesta politiker att rationalisera i byråkratin. Jag sade också att ett rationaliserat lånesystem skulle kunna förkorta den tid som går åt för byggandet. Det är i så fall en rationalisering som är värd en hel del pengar. Per Olof Håkansson var tveksam till om sådana här förändringar skulle stå i samklang med den sociala bostadspolitiken. Jag kan i alla fall konstatera att en effekt av er s.k. sociala bostadspolitik är de köer, den obalans och den tröghet som kännetecknar den nuvarande bostadsmarknaden. Den typen av social bostadspolitik betackar jag mig för.

Prot. 1987/88:46 Herr talman! Det är inget tvivel om, Per Olof Håkansson, att om 16 december 1987 lägestillägget räknas in i underlaget, får kommuner som Stockholm, Göte ZIG GA borg och Malmö en subvention från övriga landet. Jag har här en motion till den socialdemokratiska kongressen från en Per Olof Håkansson närstående partibroder, som tar upp samma problematik. Han säger: Under senare tid har i Stockholmsregionen byggts 6 000-7 000 lägenheter årligen. Det innebär att regionen via budgeten erhållit ett årligt » investeringsstöd om drygt en och en halv miljard kronor om året för bostadsbyggande. Motsvarande siffra för Göteborgsoch Malmöregionerna har legat på ungefär 500 milj.kr. årligen. Vilka är det som betalar detta? Jo, det är naturligtvis skattebetalarna i landet. Här sker alltså en subventionering från glesbygd till tätort. Per Olof Håkansson säger att inläggen här låter som gamla skivbekanta. Jag vill påstå att bostadsminister Hans Gustafssons agerande på detta område också påminner om gamla skivbekanta. Han talar ofta om förenklingar, och han har tillsatt en speciell grupp som har arbetat med just sådana frågor på bostadsområdet. Men när han kommer till skott fullföljer han inte arbetet i sin egen grupp, utan går ifrån det ena förslaget efter det andra — han skall tänka ytterligare ett varv och ber att få återkomma. När det gäller detta betänkande och denna proposition har folkpartiet försökt att lyfta fram positionerna och har hakat på en del av bostadsgruppens förslag. Vi har tyvärr blivit ensamma om detta, men det är i den riktningen som vi skulle vilja arbeta fortsättningsvis. Vi beklagar att Hans Gustafsson inte haft mod att fullfölja litet av sina egna intentioner.
Herr talman! Det jag närmast avsåg när jag frågade Ingela Gardner om konsekvenserna av det moderata systemet för att ”stödja bostadsbyggandet” var alltså konsekvenserna för hyrorna. Det litet lätt förnedrande resonemanget om lånebyråkrati är i och för sig värt att fullfölja, men inte från de utgångspunkter som Ingela Gardner tar upp. Jag var närmast intresserad av vilka konsekvenser det får för hyrorna, men om det sade hon inte ett dugg. Jag förstår det, därför att det moderata systemet leder till betydande hyreshöjningar. Karl-Göran Biörsmark snurrar runt och säger att Stockholmsregionen har fått ett stort stöd. Det är i och för sig korrekt, men fundera litet på varför dessa pengar har gått till Stockholmsregionen! Poängen är inte att det har gått till Stockholm utan att det är i Stockholm som det har byggts bostäder. Om man vill ha ett stöd till bostäderna i den form som det har i dag, dvs. där staten tillhandahåller kapitalet, kan man inte argumentera som folkpartiet gör. Vem skulle tillhandahålla kapitalet till det bostadsbyggande som har ägt rum i Stockholmsregionen? Vi socialdemokrater tror att det är rimligt att koppla stödet till de bostäder som faktiskt byggs. Det är alltså helt poänglöst att resonera som Biörsmark gör.
Herr talman! Per Olof Håkansson påstår att moderaternas förslag leder till betydande hyreshöjningar. Jag kan bara konstatera att det nuvarande systemet årligen leder till höjda hyror för hyresgästerna.
Herr talman! Jag förstår faktiskt inte vad Per Olof Håkansson menar med att jag snurrar runt. Om man tittar i betänkandet finner man att socialdemokraterna för precis samma resonemang som folkpartiet i fråga om lägestilläggen. Det är bara det att ni skjuter frågan framför er och säger att lägestilläggen kan avvecklas på sikt, medan vi i folkpartiet säger att de skall slopas från den 1 januari 1988. Det är ett exempel där vi vill gå snabbare fram med egentligen samma tanke som ni har. När det gäller ortskoefficienterna har arbetsgruppen föreslagit att de skulle slopas helt och hållet. Men inte heller där är socialdemokraterna beredda att flytta fram positionerna för att få till stånd en rättvisare fördelning mellan landsbygd och tätorter. Det vore bra om bostadsministern och den socialdemokratiska majoriteten i bostadsutskottet lyssnade litet på de tongångar som hörs och som bl.a. har presenterats i arbetsgruppens rapport. Då skulle fördelningen mellan glesbygd och tätorter bli rättvisare, Per Olof Håkansson.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! Kammaren behandlar nu ett regeringsförslag som har betydelse för bostadsbyggandet runt om i Sverige. Bostadsutskottets betänkande nr 6 innebär att förslaget tillstyrks. Jag har begärt ordet med anledning av avsnittet som behandlar regionala kostnadsskillnader i bostadsbyggandet, alltså systemet med ortskoefficienter. Det har stor betydelse för lånefinansieringen av olika byggnadsobjekt vilken koefficient som gäller för de olika kommunerna. I värsta fall kan en för låg koefficient betyda att bostadsbyggandet inte kan fullföljas. Får byggherren ändå i gång projektet kan det betyda högre hyror för bostadskonsumenten. I den nu aktuella propositionen anges att regeringen senare skall fastställa vilka ortskoefficienter som från årsskiftet skall gälla i olika regioner. Som grund för indelningen skall de s.k. A-regionerna ligga. Tidigare har en strävan varit att inom samma län söka hålla samma ortskoefficient, vilket är naturligt och bra. Ser man på den lista som regeringen hänvisar till i propositionen, men som inte är redovisad här i riksdagen, kan man konstatera att i Västmanlands län kommer inte samma ortskoefficient att gälla för hela länet. I KAK-regionen, alltså Köpings A-region, blir ortskoefficienten 1,0, medan den i resten av länet föreslås bli 1,03. Jag kan alltså konstatera att om detta fullföljs, utsätts bostadsbyggandet i denna region för onödiga svårigheter jämfört med resten av länet, med vilket KAK-regionen definitivt har en gemensam byggarbetsmarknad. Jämför man med andra omgivande regioner kan det konstateras att Köpings A-region blir något av en ö omgiven av 1,03-områden. Herr talman! Jag är medveten om att riksdagen inte skall ta ställning till dessa frågor på denna detaljnivå, men har ändå velat fästa kammarens uppmärksamhet på detta problem. Kammaren föreslås i utskottsbetänkandet dessutom att uttala att Tierps och Älvkarleby kommuner skall placeras in under viss ortskoefficient. Mot den bakgrunden vill jag uttala att det ur många synpunkter är ytterligt angeläget att hela Västmanland placeras i samma grupp beträffande ortskoefficienter, alltså 1,03. Det skulle innebära att förutsättningar skapas för likvärdiga upphandlingar. Det är ett starkt önskemål från Arboga, Kungsörs och Köpings kommuner, vilka också tillskrivit bostadsdepartementet i denna viktiga fråga. Som skäl anges svårigheter att skaffa arbetskraft. Vidare konstateras i skrivelsen att det inte finns tillräckligt stort antal byggnadsentreprenörer i regionen, varför många upphandlingar sker hos byggnadsfirmor i Västerås. Min uppmaning till regeringen blir därför: Ge Köpings A-region samma ortskoefficient som Västmanlands län i övrigt planeras att få!

Herr talman! Vi skall nu behandla regeringens proposition 1987/88:52 om beskattning av naturaförmåner m.m. Propositionen är ett led i det förenklade deklarationsförfarandet, som började tillämpas i år. Förenklingskraven har lett till en rad nyregleringar i kommunalskattelagen, taxeringslagen, uppbördslagen, lagen om ändring i lagen om allmän försäkring och lag om ändring i lagen om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring. 1. Att personalvårdsförmåner, som kännetecknas av att de inte är avsedda att vara direkt vederlag för fullgjort arbete, undantas från skatteplikt. Exempel på personalvårdsförmåner är arbetsgivarstödd motionsverksamhet, resor för anställda i trafikoch resebyråföretag, fri grupplivförsäkring, fria arbetskläder och liknande. 2. Andra förmåner vars värde inte överstiger 600 kr. per år och anställd är också skattefria. Vad som skall vara och icke vara skattefritt leder fortfarande till en rad avgränsningsproblem. Jag återkommer till dem senare. Andra nyheter i propositionen är att preliminärskatt och arbetsgivaravgifter skall tas ut på alla skattepliktiga naturaförmåner. Bakgrunden till detta förslag är enligt finansministern att det inte är ovanligt att man försöker utnyttja naturaförmåner för att undgå eller få lindrigare skatt. En faktor som enligt hans mening förstärkt denna utveckling är att arbetsgivaravgifter endast tas ut på värdet av naturaförmånerna kost, bostad, bil, medan övriga förmåner är avgiftsfria. Att förhållandet är sådant beror på att människor kanske försöker att minimera skattebördan, i och med att vi har ett mycket högt skattetryck. Finansministern angriper med sitt lagförslag symtomen men inte orsakerna till de verkliga eller förmenta missförhållanden som han beskriver. Detta leder till att de nya reglerna i sin förlängning endast ger upphov till krav på ytterligare nya regler, i enlighet med högskattesystemets logik. Det enda varaktiga botemedlet mot de tendenser som finansministern påtalar i propositionen är en generell sänkning av skattetrycket. Detta slås fast i den moderata reservationen 1 till utskottsbetänkandet. Jag yrkar bifall till reservationen och avslag på motsvarande delar i utskottets hemställan. Ytterligare en nyhet i proposition 52 är att prelimärskatt och kontrolluppgifter på naturaförmåner skall utgå på samma sätt som nu gäller för fri kost, fri bostad och bilförmåner. Detta innebär att en rad förmåner av begränsad ekonomisk betydelse skall belastas med preliminärskatt. Det är möjligt att propositionen leder till förenklingar för skattemyndigheterna, men den gör det sannerligen inte för företagen. Man kan dessutom resa allvarliga principiella invändningar mot att företagen åläggs värderingsskyldighet. Propositionen föder nytt krångel. Med hänvisning härtill yrkar jag bifall till reservation 14 och avslag på utskottets hemställan i motsvarande delar. Införandet av arbetsgivaravgifter på naturaförmåner leder också till betydande administrativt merarbete för företagen, och man kan för övrigt inte utesluta att arbetsinsatserna kommer att öka för myndigheterna. Moderaterna avstyrker således propositionens förslag i denna del och yrkar bifall till reservation 15. Den fråga i propositionen som rönt mest intresse hos massmedia och allmänhet har varit den som handlar om motion. Det är för övrigt inte tu tal om att utskottets majoritet haft en betydande vånda, när det gällt att komma fram till beslut. I propositionen föreslogs att subventionerad friskvård och motionsmöjligheter av enklare slag skulle vara skattefria. Ytterligare en förutsättning var enligt regeringsförslaget att verksamheten bedrevs i en anläggning som disponerades i sin helhet av arbetsgivaren eller en till arbetsgivaren bunden stiftelse. Förslaget innebär att anställda på framför allt mindre företag diskrimineras på ett stötande sätt — därav utskottets vånda. Efter ett antal bordläggningar kom så utskottets majoritet, bestående av socialdemokraterna och förvånande nog centern, fram till att skattefrihet skall kunna gälla enklare slag av motion och friskvård även om lokalutnyttjandet grundas på avtal mellan arbetsgivaren och anläggningens innehavare, där betalningen sker direkt dem emellan och kanske även gäller för kortare tid än ett år. Ytterligare krav som majoriteten ställer är att motionen sker regelbundet och med en viss återkommande stadga. Majoriteten ser till att få en kautschukutgång genom att säga: Vad utskottet nu anfört — om enklare motion — innebär dock inte hinder för att arbetsgivaren kan svara för avgift för anställdas utnyttjande av motionsanläggning om kvitto företes. Nog krånglar man till det! Motionskuponger — ett enkelt sätt att klara den här hanteringen — avvisar utskottets socialdemokratiska och centerpartistiska majoritet. Regleringar är tydligen att föredra framför en hantering som skulle vara enkel och bekväm, särskilt för de mindre företagen och naturligtvis framför allt i storstadsområdena, som kanske passar allra bäst för den här typen av lösningar. I propositionen finns också regler om att endast vissa idrotter räknas in bland personalvårdsförmåner. Ridning och slalom tillhör de ratade aktiviteterna, medan tennis går bra. Denna typ av förmyndaraktig reglering bör statsmakten undvika. I skattelagstiftningen bör man endast begränsa sig till att föreskriva den totala skattefria kostnaden för kuponger och avgifter. Inom parentes sagt: Ridning kan vara mycket nyttigt vid ryggbesvär. Jag yrkar bifall till reservation 6. Kuponger har uppfattats som olämpliga i ännu ett sammanhang. Kaffekuponger skall inte beviljas skattefrihet. Visserligen är bullen och kaffet personalvårdsförmån numera, det har ju diskuterats livligt under tidigare år i kammaren, men om kaffet dricks utanför arbetsplatsen då skall skatt utgå. Det finns faktiskt arbetstagare som har bilen till arbetsplats och då är kaffekupongen ett bra sätt att ge sådana arbetstagare jämlika personalvårdsförmåner. Jag yrkar bifall till reservation 3. Utskottet har sagt nej till att skattefria gåvor omvandlas till bidrag till ideell förening. För staten borde det ju vara likgiltigt vem som utnyttjar en gåva i form av en resa etc. Jag yrkar bifall till reservation 5. Sedan kommer vi till naturaförmåner i samband med sjukvård på privata inrättningar. De flesta remissinstanser har ställt sig helt avvisande till förslaget att inte medge arbetsgivaren avdrag för kostnader, direkta eller sådana som avser premie för försäkring som berättigar till vård. Ofta avser vården nyckelpersoner i ett företag. För företaget kan det t.o.m. gälla dess existens om nyckelpersoner inte snabbt återgår till arbetet med full arbetsförmåga. Jag vill också betona att det inte alls är ovanligt att denna typ av förmåner gäller också andra medarbetare i ett företag. Man har erfarenhet av detta i Göteborg. Motiveringen till att avdragsrätt inte skall beviljas är något förvånande om man inte känner till bakgrunden — att den offentliga vården inte skall utsättas för konkurrens. Nej, avdragsrätten leder inte som det står i propositionen och betänkandet till urholkning av den offentliga vården, snarare tvärtom, om man inte utgår från att förhållandena kan beskrivas som ett nollsummespel. Jag yrkar bifall till reservation 9 och också till reservation 8, som avser patientavgiften vid tandvård. Bostadsförmåner är också ett väsentligt område för naturaförmånsbeskattning. I reservation 12 påtalas orättvisor som kan drabba personer som nyttjar tjänstebostad på landsbygden. Schablonbeloppen som skattemyndigheterna skall nyttja kan bli alltför standardiserade. Resultatet kan bli stötande i vissa fall, t.ex. när en jordbrukare och en person anställd vid en industri i samma lilla ort eller mitt ute på landsbygden nyttjar likartade bostäder men beskattas helt olika. Därför yrkar vi moderater i reservation 12 på att bostäder i sådana fall alternativt skall kunna värderas med utgångspunkt i taxeringsvärdet på samma sätt som sker för jordbrukare. Utskottet hänvisar i sitt avslagsyrkande till förenklingskrav. Samtidigt inför man mycket besvärliga regler på det tidigare behandlade motionsområdet. Jag yrkar bifall till reservation 12. I propositionen föreslogs att semesterbostäder skulle värderas efter en schablon med 1 000 kr. per vecka. I och för sig var detta en förbättring, men schablonmetoden skulle behöva förbättras ytterligare. Dels måste beloppen vid kortare vistelse jämkas nedåt, dels måste man också jämka när ortens pris är betydligt lägre, t.ex. vid lågsäsong. Vi har fört fram dessa synpunkter i vår reservation 13, och jag yrkar bifall till denna reservation. De förslag som lagts fram i propositionen beträffande ekiperingsbidrag är ett steg i rätt riktning. Samtidigt måste ekiperingsbidrag behandlas likvärdigt med fria arbetskläder. Jag yrkar bifall till reservation 11. Många av de förslag som finns med i propositionen och i utskottsbehandlingen är idéer som kommer från riksskatteverket. Jag blev uppringd och fick ett påpekande, och jag kan inte underlåta att göra en kommentar. I Svenska Dagbladet i dag finns en intervju med en avdelningschef på riksskatteverket. Bl.a. säger han om naturaförmåner och resor till anställda: ”En annan mycket omdebatterad naturaförmån har varit de billiga resor som anställda vid trafikföretag och resebyråer kunnat utnyttja. ——— Nu skall det inte längre vara möjligt att skicka iväg fasters brylling på en sådan billig resa”, säger denna avdelningschef, som tror att detta är ett första steg på väg mot ett avskaffande. Jag vill betona att det är vi politiker som skall tala om när vi skall ta första och även andra steget, och myndigheter skall icke syssla med att försöka skapa policy. Slutligen vill jag, herr talman, för att missförstånd inte skall uppstå, sammanfattningsvis konstatera att jag yrkat bifall till reservationerna 1,3, 5, 6,8,9, 11, 12, 13, 14 och15 och avslag på utskottets hemställan i motsvarande delar.

Herr talman! I proposition 1987/88:52 föreslår regeringen ett flertal ändringar i beskattningen av naturaförmåner. Propositionen ger uttryck för ett utpräglat fiskaltänkande. Den uppvisar också en närmast total brist på förståelse för förhållandena i de mindre företagen och därmed också för de anställda i dessa företag. Folkpartiet avvisar följaktligen propositionens förslag på ett stort antal punkter. Intresset av att ersätta lön med skattefria ersättningar har alldeles uppenbart ökat under senare år. Det har sin främsta grund i en orimlig marginalbeskattning av löneinkomster. I stället för att föreslå en ordentlig sänkning av marginalskatterna inriktar sig regeringen på att genom nya detaljregleringar göra ett redan komplicerat skattesystem ännu mer svåröverskådligt. Socialdemokraterna tycks anse att det är viktigare att landets småföretagare sitter och räknar wienerbröd än att de satsar tid och kraft på produktionen. När regeringen nu skall försöka finna någon motivering för sitt fiskala nit skjuter den också grovt över målet i sin argumentering. Själv undrar jag vilken uppfattning om anställda och fack som regeringen kan ha när den i propositionen hänvisar till risken att någon på pensionsdagen finner sig stå med låg ATP trots 30 år eller mer i förvärvslivet. Man uttrycker här en närmast förolämpande uppfattning om fattningsförmågan hos anställda och fackrepresentanter. Herr talman!

Sanningen är att de regler som utskottsmajoriteten föreslår starkt försvårar motionsverksamheten i mindre företag. Jag övergår därmed, herr talman, till att kommentera de folkpartireservationer som finns i betänkandet. För enkelhetens skull tar jag dem i den ordning de förekommer i betänkandet. Reservation 2 handlar om medlemsavgift till yrkesspecifika föreningar. Här föreslås en skärpning av reglerna. Från folkpartiet menar vi att det skall vara möjligt för en arbetsgivare att betala en anställds medlemsavgift till en organisation eller en förening som har samband med yrkesutövningen utan att detta skall beskattas. För att hålla mig inom mitt eget yrkesområde kan det röra sig om t.ex. en svetsteknisk förening eller en gjuteriteknisk förening eller något dylikt. Sådana föreningar anordnar föreläsningar av experter, de bidrar till medlemmarnas förkovran. De anställda tjänar på det, företaget och samhället tjänar på det. För mig är det obegripligt att man inte skall kunna bevilja avdragsrätt för detta. Reservation 3 handlar om kaffekuponger. Även här är det fråga om en skärpning. Som tidigare sagts är det kaffe som dricks på arbetsplatsen en skattefri personalvårdsförmån, men om man dricker kaffe utanför arbetsplatsen gäller inte detta längre. Många människor arbetar faktiskt utanför företag, och det kan de göra utan att därmed ha rätt till traktamente. Även personer som egentligen borde ha rätt till traktamente kan faktiskt gå miste om det. För en tid sedan ställde jag en fråga till finansministern om hemortsbestämmelserna. Jag visade då med exempel att anställda i företag i Stockholm kunde jobba tre mil från arbetsplatsen men ändå inte ha rätt till traktamente. Eftersom finansministern inte kan finna någon lösning på de här traktamentsproblemen tycker jag att man i alla fall kunde bevilja skattefrihet för en kopp kaffe på förmiddagen och eftermiddagen för dem som arbetar under sådana omständigheter. Det kan knappast vara uppenbart obilligt. Även reservation 4 handlar om en skärpning. Reservationen gäller begränsning av skattefriheten för minnesgåvor. Regeringen föreslår att skattefrihet skall kunna beviljas för endast en minnesgåva — utöver en vid pensioneringen — under den anställdes hela anställningstid. Det finns en rotad tradition, skulle jag vilja påstå, på svensk arbetsmarknad att utdela någon minnesgåva efter 25 års anställning. Den nya regeln innebär att om en arbetsgivare har en trotjänare som får en sådan minnesgåva får arbetsgivaren inte göra avdrag om han några år senare önskar uppvakta den anställde på dennes 50-årsdag. Om det däremot handlar om en nyanställd person, som inte har arbetat så länge i företaget, går det bra — då får man avdragsrätt för gåvan. För mig är det helt obegripligt hur man kan utforma en lagstiftning på detta sätt. Nog borde det väl vara rimligt att man kan få en gåva efter 25 års anställning, på sin 50-årsdag och naturligtvis också när man avgår med pension, och detta borde då också vara avdragsgillt för arbetsgivaren. Efterlevnaden av den föreslagna regeln kan dessutom inte kontrolleras — det är omöjligt, eftersom bokföringslagen föreskriver att man endast skall spara verifikationer i tio år. Det gör regeln ännu mer obefogad. Jag noterade finansministerns bekymrade ansikte här i går när han talade om skattekvoten. Med tanke på alla de skärpningar han här föreslår måste jag säga att han väl har gjort så gott han har kunnat för att få upp skattekvoten. Det finns också anställda som undanber sig uppvaktning och vill omvandla en gåva som de får vid något högtidstillfälle till en gåva till en ideell organisation. Det är då inte möjligt för arbetsgivarna att erhålla avdrag för detta. Däremot kan arbetsgivaren mycket väl betala en resa och överräcka biljetten — då går det alldeles utmärkt att få skattefrihet. Men om den anställde skulle be arbetsgivaren att betala in beloppet till en hjälporganisation som sedan vidarebefordrar det till något välgörande ändamål är det plötsligt helt omöjligt att få skattefrihet för det.

Reservation 6 handlar om arbetsgivarstödd motionsverksamhet. Det är bara att notera att med de regler som utskottsmajoriteten nu har utformat har man skapat mycket dåliga bestämmelser för småföretagen. Man missgynnar mycket kraftigt de anställda i mindre och medelstora företag när det gäller möjligheterna att motionera. Här hade ett kupongsystem, som det vi har i dag, givit oerhörda fördelar. Det hade givit den anställde möjlighet att själv välja när han vill motionera, hur han vill motionera och var han vill motionera. Men av kontrollskäl stoppar man detta.

Reservation 8 handlar om patientavgift för tandvård. Vi menar från folkpartiets sida att den också bör vara avdragsgill. I Sverige har vi en konstig syn på tänder: Vi gör stor skillnad mellan vård av tänderna och vård av andra kroppsdelar. Det framgick mycket klart av debatten om tandvårdens ersättningstaxa att socialdemokraterna inte är beredda att ändra på detta. Jag tycker att det hade kunnat vara ett litet steg i rätt riktning, om man hade medgivit att en arbetsgivare, om han ville ta på sig den kostnaden, också kunde få göra avdrag för den. Avdragsrätt för sjukvård på privat vårdinrättning lönar det sig knappt att beröra. Förbudet att göra avdrag för sådana försäkringar har sitt ursprung helt och hållet i den socialdemokratiska oviljan att tillåta privata alternativ. Reservation 11 gäller ekiperingsbidrag. Att den anställde själv går och provar ut sin uniform är en ganska vettig ordning. Det är faktiskt så att det är en stor fördel om man kan prova när man köper kläder. Om man alltså skickar den anställde att prova ut en uniform, denne betalar och får kvitto, tycker vi att det är rimligt att han kan gå till arbetsgivaren och få ersättning för det och att arbetsgivaren sedan får göra avdrag för detta. En annan konstruktion av ekiperingsbidrag verkar något omotiverad. Vi har från folkpartiets sida motsatt oss det uppgiftslämnande och den redovisning som företagen skulle åläggas om vi skulle biträda förslaget i propositionen om att lägga preliminärskatt och arbetsgivaravgifter på naturaförmåner.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 8 behandlas proposition 52 angående beskattning av naturaförmåner. I utskottsbetänkandet, som är det mest omfattande skatteutskottet framlagt i höst, behandlas ett stort antal frågor. I propositionen behandlas en del frågor som gäller gränsdragningen mellan vad som är skattepliktigt och icke skattepliktigt. En del av dessa frågor har tidigare reglerats genom anvisningar från riksskatteverket, och andra har varit föremål för utredning. Ser vi det rent principiellt är det en märklig utveckling som skett under årens lopp. Grupper som tidigare konsumerat egenproducerade produkter är inte längre producenter av sådana livsmedel. Inom jordbruket har konsumtion av egenproducerade produkter i stor utsträckning upphört. Samtidigt har andra grupper i samhället fått betydande naturaförmåner. Som exempel på skattefria personalvårdsförmåner nämns förfriskningar och lättare förtäring, sedvanliga rabatter vid inköp av varor och tjänster som ingår i arbetsgivarens ordinarie utbud samt viss arbetsgivarstödd motionsverksamhet. Vidare skall förmånen för anställd i trafikeller resebyråföretag o.d. att kostnadsfritt eller till ett subventionerat pris få utnyttja företagets resetjänster även i fortsättningen anses som skattefri personalvård. Skattefriheten begränsas dock till reseförmåner som utgår till den anställdes make/maka eller sambo och barn under 18 år. Vidare skall förmån av fri grupplivförsäkring även i fortsättningen vara skattefri med samma begränsningar som hittills. Till de skattefria förmånerna skall vidare räknas sjukvårdsförmåner och företagshälsovård, dock att ersättning för patientavgift vid tandvård skall vara skattepliktig. Förmån av fria arbetskläder och fri uniform skall inte tas upp som intäkt, om förmånen avser kläder som är avpassade för arbetet och inte kan användas privat. Inte heller skall skatteplikt föreligga för vissa gåvor, nämligen julgåvor av mindre värde, sedvanliga jubileumsgåvor eller minnesgåvor vars värde inte överstiger 6 000 kr. och som ges vid vissa speciella tillfällen. Även andra förmåner vars värde per år och anställd inte överstiger 600 kr. är skattefria. Jag delar den principiella uppfattningen att utgångspunkten för skattebefrielse bör vara att sådana personalvårdsförmåner som huvudsakligen syftar till att skapa trivsel, samhörighet, en god fysik och psykisk hälsa hos personalen på arbetsplatsen och som för närvarande inte beskattas, inte bör bli beskattade i fortsättningen heller. Däremot bör i princip sådana naturaförmåner som kan ses som direkt vederlag för utfört arbete beskattas på samma sätt som andra löneinkomster. Generositeten är ganska stor. Som exempel kan nämnas att en minnesgåvas värde vid 50 eller 60-årsdag får uppgå till 6 000 kr., liksom vid anställningens upphörande. I de små företagen anser man nog att generositeten är stor. Julgåva av mindre värde är skattefri liksom sedvanlig jubileumsgåva som skall vara skattefri för den anställde när jubileum avser företagets 25-, 50 eller 75-åriga tillvaro. Beträffande arbetsgivarstödd motionsverksamhet har utskottet varit angeläget om att bereda alla anställda möjlighet till skattefri motion eller friskvård. Enligt propositionen var denna möjlighet i stor utsträckning begränsad till större företag eller med ständigt förhyrd lokal. Den som är kritisk mot det som står i sammanfattningen av utskottsbetänkandet har inte läst propositionen eller betänkandet. Ingen kan väl förneka den väsentliga skillnaden mellan vad utskottet har föreslagit och vad som står i propositionen. I centerns motion krävs att möjligheten att kunna åtnjuta denna förmån ur skattesynpunkt bör vara lika för alla anställda. Och centerns motion har också i huvudsak biträtts. Låt mig för ledamöternas kännedom citera vad utskottet skriver: ”Mot bakgrund särskilt av motionens och friskvårdens betydelse för de yrkesverksammas hälsa och allmäntillstånd är det angeläget att skattefriheten i praktiken inte kommer att koncentreras till de anställda vid större företag och myndigheter. Även anställda på mindre arbetsplatser bör ges fullgoda möjligheter till arbetsgivarstödd motion. Utskottet förordar därför att skattefrihet skall kunna gälla för enklare slag av motion och friskvård även i andra fall där lokalutnyttjandet grundas på avtal mellan arbetsgivaren och anläggningens innehavare och där betalning sker direkt mellan dessa. Den av utskottet valda lösningen innebär att sådana förhyrningar av motionstider som sker regelbundet och således med en viss återkommande stadga också medför skattefrihet. Den ger arbetsgivaren möjlighet att hyra lokaler eller del av lokaler även om det sker på kortare tid än ett år. Det blir då också möjligt för arbetsgivaren att t.ex. erlägga avgift för de anställdas inträde i sporthallar, gymnastiklokaler och liknande utan att någon skattepliktig förmån normalt uppkommer. En viktig utgångspunkt är att skattefriheten enbart gäller enklare slag av motion och friskvård. Subvention av exklusiva sporter eller sporter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning bör således vara skattepliktig hos mottagaren. Sporter som kräver dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning och som oftast utövas skilt från arbetet både i tid och rum, som t.ex. golf, segling, ridning och utförsåkning på skidor omfattas inte av skattefriheten. Ett grundläggande villkor för skattefrihet bör vara att förmånen är tillgänglig för hela företagets personal och att den anställde inte kan få belopp motsvarande kostnaden direkt utbetald till sig. Entréavgifter och startavgifter till idrottsevenemang som betalas av arbetsgivaren skall inte omfattas av skattefriheten. Den linje som utskottet väljer för att stimulera arbetsgivarstödd motion och för att söka skapa förutsättningar för att alla anställda skall kunna beredas likvärdiga möjligheter har flera fördelar i jämförelse med ett system byggt på motionskuponger. Det blir betydligt enklare att upprätthålla en klar gräns mot privata levnadskostnader för fritidsaktiviteter. Man kan undvika att det uppstår handel med motionsförmånerna anställda och andra sinsemellan. Därigenom kan det också i en del fall bli lättare att förmå de anställda att faktiskt ta vara på möjligheterna till aktiv motion och friskvård.” Talet om att det skulle vara en nackdel för småföretagarna och deras anställda måste bygga på en total missuppfattning. Hela det arbete som har gjorts för att få fram detta utskottsbetänkande har syftat till att skapa likvärdiga förutsättningar för alla och att göra det väsentligt mycket lättare för de mindre företagen och deras anställda. Utskottet anför vidare: ”Vad utskottet nu anfört innebär dock inte hinder för att arbetsgivaren i samband med enklare motion i undantagsfall mot kvitto kan svara för avgift för de anställdas utnyttjande av motionsanläggning. Ett sådant utnyttjande är att anse som personalvårdsförmån.” Särskilt detta bör för småföretagare vara den naturligaste vägen att bereda personalen möjlighet till motion. Hur någon kan påstå att det är till nackdel för dem, förstår jag inte. Allra minst förstår jag kritiken när jag jämför vad som står i utskottsbetänkandet och propositionen. Vidare skriver utskottet: ”Utskottet föreslår inte någon beloppsgräns för hur stor arbetsgivarens subvention får vara. Ändå är det självklart att denna måste ligga inom rimliga gränser. Om en arbetsgivare subventionerart.ex. några anställdas tennisspel med mycket stora belopp per år kan det inte anses som sådan enklare motion som föranleder skattefrihet. Utskottets förslag torde i alla delar tillgodose syftet med motion Sk9 i vad avser motionsverksamhet.” under mom. 8 och 17 beträffande avdrag för sjukvård på privat vårdinrättning. Enligt vår uppfattning finns det starka skäl för att företag som är beredda att erbjuda alla anställda — efter likvärdiga regler — fri läkarvård på privat sjukvårdsinrättning borde få avdrag för kostnaderna. Herr talman! Jag skall inte vidare gå in på de andra frågor som berörs i utskottsbetänkandet och i reservationerna. Jag kan dock inte underlåta att understryka min förvåning över att inte intresset är starkare för att skapa ett enkelt och rättvist skattesystem. Här har än den ene, än den andre beskyllts för att göra vårt skattesystem krångligt. Jag skall inte lägga mig i det. Enligt min uppfattning är grundavdraget det enda avdrag som är likvärdigt för alla inkomsttagare. Det är enkelt och rättvist. Och då borde det också vara möjligt att höja detta i stället för den flora av avdrag för vissa speciella grupper som vi skapat under de senaste åren. Min strävan har varit och är att skapa ett enkelt och rättvist skattesystem som i största möjliga utsträckning behandlar alla medborgare så lika som möjligt. Det innebär inte att jag går emot något av de förslag som jag enligt utskottsbetänkandet står bakom. Men jag vill ha sagt detta, inte minst med tanke på det omfattande utredningsarbete som nu pågår på skatteområdet. Försök att få ett enkelt skattesystem, likartat för alla, givetvis med en progressiv skatteskala men med ett så pass stort grundavdrag att vi inte skall behöva komplettera detta med allsköns extra avdrag, avdrag som i de allra flesta fall är värda minst för dem som har de lägsta inkomsterna! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 10 och i övrigt till utskottets förslag.
Herr talman! Jag håller med om det herr Josefson sade om att man skall ha ett skattesystem som är rättvist och så enkelt som möjligt. Men det lär vi knappast kunna få med den nuvarande typen av högskattepolitik. Lägre skattetryck gör det lättare att genomföra ett rättvist skattesystem. Men det var inte därför jag bad om ordet, utan det var för att säga något om motionskupongerna. Jag tror att målet för oss har varit detsamma. Sedan ser vi litet annorlunda på medlen. De beror kanske på att vi lever i litet olika verkligheter. Jag tror att motionskupongerna är nödvändiga i en storstad, särskilt för de mindre och de medelstora företagen. Det är trängsel på idrottsanläggningarna, och då är det bra om de anställda själva letar upp en squashbana eller tennisbana. De anställda kan komma till arbetsgivaren med kvitton, har det sagts. Men varför tynga bokföring och redovisning med sådant? Det är för att man skall slippa detta som motionskupongerna är ett alldeles utmärkt system.

Herr talman! Stig Josefson insinuerar att jag inte skulle ha läst propositionen, eftersom jag kritiserar utskottets sammanfattning, där det står: ”I fråga om arbetsgivarstödd motionsverksamhet förordar utskottet i huvudsak bifall till en coch en s-motion, vilket innebär generösare regler än vad regeringen föreslagit — — -—.” Jo, jag har förvisso läst propositionen. Den omöjliggör ju allt stöd till motionsverksamhet i mindre företag. Propositionen är så utformad att det blir fullständigt omöjligt att ge sådant stöd med avdragsrätt. Utskottet talar om generositet. Det är självklart att varje förslag som går utöver propositionen måste ses som generöst, eftersom förslaget i propositionen egentligen innebär ett totalt förbud. Motionskupongerna å andra sidan innebär att den anställde själv kan välja vilken motion han vill ha, när han vill utöva den och var han vill utöva den, vilket är fullständigt omöjligt med den konstruktion som utskottsmajoriteten förordar. Utskottet har visserligen gjort den lättnaden att ett litet företag med säg fem till tio anställda inte behöver hyra en anläggning på årsbasis. Det är naturligtvis bra, för vilket företag av den storleken kan hyra en anläggning på årsbasis? Men skall man hyra in sig i en anläggning, måste man göra det med en viss periodicitet, t.ex. under en säsong. Det kan man inte göra i flera olika anläggningar. Det innebär att de tio anställda får bestämma sig för vilken motionsidrott de vill utöva, och den får man utöva antingen man är ung eller gammal, vid de tillfällen som erbjuds. Med motionskuponger hade det varit något helt annat. Jag kan inte annat än beklaga att centern i sitt kontrollnit vill förbjuda motionskupongerna.
Herr talman! Kjell Johansson tog tillbaka allt vad han sade första gången om sammanfattningen. Han erkände nu att det är en väsentlig skillnad mellan vad som sägs i utskottsbetänkandet och det som stod i propositionen. Det är skönt att Kjell Johansson tagit tillbaka den beskyllning som han framförde i sitt första anförande. Sedan måste jag ändå på nytt uppmana Kjell Johansson att läsa litet mera noggrant. I utskottsbetänkandet är det inte tal om att hyra lokal vare sig årsvis eller halvårsvis. Utskottet skriver t.o.m. så här: ”Vad utskottet nu anfört innebär dock inte hinder för att arbetsgivaren i samband med enklare motion i undantagsfall mot kvitto kan svara för avgift för de anställdas utnyttjande av motionsanläggning. Ett sådant utnyttjande är att anse som personalvårdsförmån.” Jag underströk att det är ett sätt som är mycket lämpligt för företagare som inte har så många anställda. Det är väl ändå inte kupongerna som är huvudsaken, utan det är att erbjuda de anställda möjlighet till motion och friskvård. Om man vill vara ärlig, måste man väl inse att utskottet har gått mycket mycket långt och gett alla samma möjligheter. Jag beklagar att det finns de som har så svårt att erkänna att utskottet har kommit mycket långt på vägen mot att skapa likvärdiga förhållanden för stora och små företag. Till Margit Gennser har jag inte så väldigt mycket att säga. Hon talar om att marginalskatten är så hög. Varför då inte vara med på att höja grundavdraget och därigenom skapa likvärdighet för alla inkomsttagare?

Herr talman! Jag skall ta ett exempel. Om nu regeringen har föreslagit att företagen skall låta sina anställda åka skridsko skattefritt utan skridskor, så är det klart att det är ett framsteg om man säger, som utskottsmajoriteten nu gör, att de får åka med en skridsko. Visst är det ett framsteg, men jag tycker i alla fall att det är ganska blygsamt. Att kalla det för generöst vill jag verkligen akta mig för. Saken är den att det inte finns någon som helst likställighet, som Stig Josefson vill påstå, mellan stora och små företag. Ett stort företag, som förfogar över en egen motionshall, kan där släppa in den anställde, hans fru och hans barn och låta dem motionera hur mycket de vill, med vad de vill och när de vill. För detta får det stora företaget göra avdrag. Det lilla företaget har ingen annan möjlighet än att hyra in sig i en lokal. Det kostar ganska mycket pengar, och det kan bara bli fråga om en sportgren. Företaget har helt enkelt inte råd att fråga de anställda: Hur är ditt hälsotillstånd? Hur vill du motionera? Med motionskuponger hade man kunnat tillfredsställa individuella behov och önskemål. Då hade den anställde själv kunnat få avgöra. Det är detta vi står för i folkpartiet, att låta människor själva få avgöra hur de vill motionera. Folk förstår själva bäst vilken motion de behöver med hänsyn till sitt hälsotillstånd.
Herr talman! Kjell Johansson gör egna tolkningar av vad han tror står i utskottsbetänkandet. Jag tror inte att han kan finna ett enda ord i betänkandet om de begränsningar som han talade om nu senast. Det är klart som dagen att om man vill fantisera helt fritt, kan man alltid hitta på en mängd hinder för att förverkliga vad som har varit syftet, nämligen att åstadkomma möjligheter till likvärdig motion och friskvård för alla. När Kjell Johansson talar om att familjerna kan utnyttja företagets anläggningar och göra det skattefritt, är han inne på ett område som vi kanske inte skall diskutera i dag. Jag vet inte om Kjell Johansson anser att det på det sättet är lättare att skapa likhet i beskattningen medborgarna emellan.

Herr talman! Som skäl för en skärpt beskattning av naturaförmåner anger finansministern i propositionen att intresset för naturaförmåner har ökat under senare år. Anledningen till det ökade intresset är enligt finansministern att både arbetsgivare och arbetstagare ansett det mer ekonomiskt fördelaktigt att använda sig av naturaförmåner än av kontant lön. Finansministern varnar också för att konsekvenserna för den enskilde blir allvarliga med detta system. När det är dags för pension, står den anställde där med lägre pensionspoäng än vad fallet skulle vara om naturaförmånen varit beskattad eller utgått som lön. Finansministerns argument är säkerligen riktiga när det gäller vissa = Prot. 1987/88:46 naturaförmåner, och jag skulle inte vara främmande för att helt slopa det här 16 december 1987 systemet. Det vore ju både enklast och mest logiskt. Men så lyder inte förslaget i dag, utan vissa naturaförmåner skall finnas kvar obeskattade. Så länge vi har det systemet kommer det att uppstå en massa knepiga gränsdragningsproblem, och det här med arbetsgivarstödd motion är bara ett exempel. Att angripa de aktuella motionskupongerna med samma argument som övriga naturaförmåner, som finansministern gör, är verkligen långsökt. Visserligen är det väldigt trendigt just nu med motion, men tror någon i skatteutskottet eller någon annan på allvar att någon anställd skulle avstå från högre lön för att i stället få motionskuponger? Det rör sig inte heller om så stora belopp att motionskupongerna skulle få någon direkt inverkan på pensionspoängen. I dag är det ett tusental företag som delar ut motionskuponger till sina anställda. Ca 700 motionsanläggningar har avtal med Rikskuponger, däribland väldigt många kommunala anläggningar. Och motionskupongerna är gångbara enbart på de anläggningar som man har avtal med. Det går inte att missbruka kupongerna på så sätt att de kan användas som betalning i affärer eller på bensinmackar och restauranger eller någon annanstans. Motion är faktiskt inte heller så populär att det finns någon större marknad för svarta affärer. Möjligen kan den som har fått motionskuponger dela med sig i familjen, men det kan väl inte anses som så förfärligt upprörande. Det förekommer andra finansiella transaktioner i familjerna som jag blir mera upprörd av än att man delar på motionskuponger. Större företag, som har egna motionsanläggningar eller hyr anläggningar, varken kontrollerar eller bryr sig om, om den anställde tar med någon i familjen eller någon utomstående bekant och motionerar tillsammans. Hur skall man egentligen kontrollera att inte den här typen av ”missbruk” förekommer? Och är det egentligen intressant att kontrollera det? Jag tycker att det är betydligt viktigare att folk rör på sig. Utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokrater och centerpartister, har enats om vissa ändringar i reglerna för arbetsgivarstödd motionsverksamhet i förhållande till propositionens förslag. Utskottet godkänner inga motionskuponger alls, men enligt propositionen skulle det vara godkänt med kuponger upp till ett värde av 600 kr. per år. I stället anser utskottet att mindre företag, som inte har egna anläggningar och inte heller möjlighet att hyra för ett helt år, skall få teckna avtal med motionsanläggningar om hyra av vissa tider. Betalningen skall ske direkt mellan företagaren och anläggningsägaren. Förslaget skulle enligt utskottet även ge anställda på mindre företag fullgoda möjligheter till motion, och man anser att orättvisan i propositionens förslag mellan stora och små företag därmed är undanröjd. Jag undrar om socialdemokraterna och centern verkligen har tänkt igenom hur deras förslag kommer att fungera i praktiken. Har ni hört efter hur många företag som nu delar ut motionskuponger? Och har ni hört efter på motionsanläggningar hur de ställer sig till den här typen av avtal och vad villkoren i så fall skulle vara för små företag? Jag kan ta som ett exempel ett 99 litet företag med upp till tio anställda. Tror ni att det är möjligt för det företaget att teckna avtal med olika anläggningar för en eller ett par anställda? Möjligtvis kan man teckna avtal med en anläggning, men då blir resultatet att alla anställda får utöva samma form av motion vare sig de vill eller inte. Det kan knappast bli möjligt för små företag att låta de anställda själva välja vilken dag och tid som passar bäst för motionen. Tror ni att företag kommer att teckna avtal för en dag i veckan under en viss period och betala för det, när man inte vet om de anställda ens har möjlighet att gå dit den dagen och utnyttja motionen? Fördelen med motionskuponger är ju att den som tänker motionera inte i förväg behöver bestämma vilken dag och tid hon eller han vill motionera, och det är ibland faktiskt en förutsättning för att det över huvud taget skall bli någonting av med motionen att man kan gå just när man har tid med det. Det är också viktigt att man kan växla mellan olika aktiviteter. Utskottets gardering, att arbetsgivaren i undantagsfall kan betala motionen mot kvitto, ter sig märklig, tycker jag. Att föra in bestämmelser om undantagsfall gör verkligen systemet krångligt. Vad är det egentligen som är undantagsfall? Utskottet ger inga fingervisningar om det i sin skrivning. Skall allt betecknas som undantagsfall? Och att öppna möjligheter för kontant ersättning mot kvitto är ju en direkt inblandning av pengar, och det måste väl innebära ännu svårare kontrollproblem än ett system med kuponger. Vad säger riksskatteverket egentligen om det här förslaget att man skall kunna betala kontant mot ett kvitto? Efter vad jag kan se i utskottets betänkande har man inte ens frågat riksskatteverket. Propositionen var ute på remiss, så riksskatteverket hade möjlighet att uttala vad man tyckte om det förslaget, men det här är något helt nytt. Och om riksskatteverket inte vill ha kuponger, undrar jag varför man vill ha kontantbetalning mot kvitto. Jag kan inte förstå varför det ena systemet skulle vara lättare att kontrollera än det andra. Jag kan inte tolka utskottets skrivning med förslaget om avtal på annat sätt än att ni i praktiken omöjliggör för anställda i små företag att få enklare motion som skattefri personalvårdsförmån. Men om avsikten med ert förslag är att undantagsfallsklausulen skall bli allmänt gällande för dem som i dag får motionskuponger, undrar jag om ni inte har hamnat ur askan i elden. Det är helt klart att alla system kan missbrukas av dem som är ute efter det, men möjligheten att missbruka motionskuponger framstår som ytterst liten jämfört med de möjligheter som kontantersättning mot kvitto öppnar. Bakom de här kvittona kan ju fiffiga företagare och anställda emellan nästan vad som helst dölja sig. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7.

Herr talman! I de flesta länder verkar man ha problem med att få en rättvis och bra beskattning av naturaförmåner. Jag har läst en bekymrad OECD rapport som skildrar hur systemet med skattefria förmåner sprider sig som en löpeld över världen. Rapporten säger rent ut att en växande användning av naturaförmåner minskar rättvisan i skattesystemet. Skattebasen urholkas, samhällets inkomster krymper, och de människor som inte får del av Prot. 1987/88:46 förmånerna belastas med en högre skatt än de annars skulle ha haft. 16 december 1987 I praktiken utnyttjas den här typen av förmåner mer av höginkomsttagarna = mg än av låginkomsttagarna. I t.ex. Storbritannien kan en person som tjänar över en halv miljon kronor i genomsnitt tillgodogöra sig lindrigt beskattade förmåner på drygt 30 000 kr. per år. Men för de lågavlönade blir det inte mycket. För dem handlar det mer om att de får betala andras förmåner över skattsedeln än att de får några förmåner själva. Både i högskatteländer och i lågskatteländer blir det allt vanligare att löner maskeras till naturaförmåner. Av de industriländer där allehanda förmåner leder till en kraftig urholkning av skatteintäkterna nämns i OECD-rapporten särskilt Irland, Frankrike, Nya Zeeland och Australien. När Margit Gennser och moderaterna påstår att deras skattepolitik skulle lösa problemen, så har de dåligt stöd i internationella erfarenheter. Tvärtom är det högst rimligt att arbetsgivarna skall få betala sociala avgifter på naturaförmåner. Det är också värt att notera att man i flera länder förbereder lagstiftning med samma inriktning som den vi nu skall ta ställning till i den svenska riksdagen. Med det förslag som skatteutskottet presenterar för kammaren kan jag inte lova att förmånsbeskattningen i fortsättningen blir problemfri. Så enkelt är det tyvärr inte. Men jag vågar påstå att våra regler kommer att stå sig väl vid en internationell jämförelse. Genom de nya reglerna söker vi skapa en balans mellan olika intressen. För det första vill vi uppmuntra en god personalvård. Vi vill ha en utbyggnad av den arbetsgivarstödda hälsovården och friskvården. Alla anställda skall kunna få ta del av trivselförmåner som kan göra arbetet lättare och som kan bidra till en god stämning och en trivsam miljö på arbetsplatsen. För det andra skall reglerna vara rättvisa — så rättvisa det nu går i naturaförmånernas komplicerade värld. För det tredje vill vi ha enkla och klara regler. Att värdera förmånerna är ofta besvärligt, och därför behövs tumregler som är både praktiska och rimliga. Vidare måste reglerna utformas så att vi minskar risken för missbruk. Med vårt förslag delar vi in naturaförmånerna i två slag — personalvårdsförmåner och övriga naturaförmåner. Utmärkande för personalvårdsförmånerna är bl.a. att de inte är avsedda att vara en direkt ersättning för utfört arbete, utan de är i stället en del av arbetsgivarens personalvård. Hit hör t.ex. fritt kaffe och andra trivselförmåner på arbetsplatsen, möjlighet till motion och annan friskvård. Men hit räknas också av gammal tradition sådana saker som personalrabatter i arbetsgivarens varusortiment och rätt till fria eller rabatterade resor för anställda i reseföretag. Personalvårdsförmånerna är skattefria för den anställde, och dessutom får arbetsgivaren göra avdrag för sina kostnader. Andra naturaförmåner än personalvårdsförmåner är i princip skattepliktiga. Här finns dock några viktiga undantag. Förmån av fri sjukvård, tandvård och företagshälsovård är skattefri för förmånstagaren bortsett från själva patientavgiften vid tandvård. Vidare undantas fri uniform och fria arbetsklä 101 der, vilket är en gammal tvistefråga som nu får sin lösning. För att underlätta för arbetsgivaren att dra gränsen mellan skattefri personalvård och skattepliktig naturaförmån föreslås att sådana förmåner som i och för sig inte är personalvårdsförmåner ändå skall anses vara det om deras sammanlagda värde inte överstiger 600 kr. per år och anställd. Denna 600-kronorsregel gäller dock inte förmåner, där man har särskilda schabloner för att bestämma deras värde — t.ex. lunchförmåner eller bilförmåner. Slutligen föreslås att samtliga skattepliktiga naturaförmåner beläggs med arbetsgivaravgifter och att man dessutom drar preliminär A-skatt på dem. Till utskottsbetänkandet har det fogats många reservationer. Vi har också nu fått lyssna på en lång rad invändningar mot utskottets förslag. Men faktum är att så gott som alla delar av utskottets förslag bygger på en solid majoritet. Det är bara när det gäller motion och arbetsgivarnas avdrag för privat sjukvård som majoriteten utgörs av mindre än tre partier. Vi föreslår att frågan om privat sjukvård och privata sjukförsäkringar blir löst efter de linjer som man använde när man lagstiftade om försäkringar för företagsledare. Det innebär att den anställde slipper betala skatt för sina förmåner men att arbetsgivaren inte får göra avdrag för sina kostnader. Det här förslaget har tillstyrkts av LO, TCO, Landstingsförbundet, Kommunförbundet och ytterligare några remissinstanser, även om åtskilliga andra remissinstanser var kritiska. Jag vill citera vad TCO anförde i sitt remissvar: ”Om denna typ av privata sjukvårdsförsäkringar skulle få stor omfattning leder det till två problem. För det första kan en förhållandevis stor del av löneutrymmet komma att tas i anspråk. För det andra kan det leda till att skattebasen eroderas ytterligare.” Kvar står att det inte finns några hinder för privata alternativ, men arbetsgivaren får inte dra av kostnaderna. Så kommer vi till frågan om arbetsgivarstödd motion. Jag vill redan nu säga att det var med yttersta förvåning som jag lyssnade på ett par tidigare inlägg som beskrev saker i utskottsbetänkandet som jag aldrig någonsin har sett skrivet där. Man kunde inte heller belägga att de påståenden som gjordes fanns med i utskottsbetänkandet. Det förhåller sig emellertid på följande sätt. Utskottet föreslår en kraftig utvidgning av propositionens förslag. En central utgångspunkt för oss är att alla anställda vare sig man arbetar på en stor eller liten arbetsplats skall kunna få goda möjligheter till arbetsgivarstödd motion. En annan utgångspunkt är att förmånen skall ställas till förfogande för hela personalen. En tredje utgångspunkt är att skattefriheten enbart gäller för enklare slag av motion och annan friskvård. På den senare punkten skiljer vi oss från moderaterna och folkpartiet som anser att skattebetalarna skall subventionera alla tänkbara former av motion och friskvård. Men utskottsmajoriteten kan inte förstå varför vanliga skattebetalare skall subventionera exklusiva sporter eller sporter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning. Skulle man på moderatoch folkpartimanér ge skattefrihet åt sådana sporter som kräver dyrbar kringutrustning och som oftast utövas åtskilt från arbetet både i tid och rum som t.ex. golf, ridning och utförsåkning på skidor? Då är det mer fråga om att skattebetalaren i gemen ger bidrag till vissa — Prot. 1987/88:46 personers privata levnadsomkostnader. Inte heller är det rimligt att skattebe 16 december 1987 talarna skall behöva ställa upp och betala när konsultföretag och andra = Hg höglöneföretag ställer segeljakter och motorjakter till de anställdas förfogande. Margit Gennser talade förut om förmyndaraktig reglering. Jag vill säga att det helt enkelt handlar om att slå vakt om den vanlige skattebetalarens intressen. Det kanske beror på vilken synvinkel man har och vilka intressen man företräder i Sveriges riksdag, men jag kan inte se annat än att det ur de vanliga skattebetalarnas synpunkt är rimligt att undanta den här typen av exklusiva sporter från subventionering. I sammanfattningen i utskottsbetänkandet står att utskottet förordar ”i huvudsak bifall till en coch en s-motion, vilket innebär generösare regler än vad regeringen föreslagit — — -”. Detta är en korrekt beskrivning av vad utskottet föreslår. Jag betraktar Kjell Johansson från folkpartiet som en ytterst kompetent och kunnig skattepolitiker. Men jag blev ytterligt förvånad när jag hörde honom beskriva vad han trodde att det stod i utskottsbetänkandet. Mycket fakta har jag hört från Kjell Johansson från denna talarstol, men sällan så litet som den här gången. När det sedan blir fråga om att informera om innebörden i riksdagens beslut, i den mån utskottsmajoriteten får riksdagens gehör, hoppas jag att det inte är Kjell Johansson som skall upplysa småföretagen i Sörmland utan att det sker i betydligt mera informativa former. I själva verket bör det med utskottets förslag nu kunna bli ett genombrott för motion i de små och medelstora företagen. När Kjell Johansson sade att vårt förslag starkt skulle försvåra motionsverksamhet i mindre företag handlar det om en grotesk missuppfattning. Det finns inget som helst stöd i vare sig lagtexten eller utskottsskrivningen för ett sådant påstående. Det är att helt vända upp och ner på saken. Talet om att de äldre anställda inte skulle kunna hänga med i de yngres tempo och då skulle gå miste om möjlighet till motion är helt oförklarligt. Självfallet kan man ha olika motionsgrupper beroende på hur intensivt man vill motionera. Det är fullt möjligt med det här systemet att motionera också på egen hand. Jag vill slå fast att det inte är nödvändigt att arbetsgivaren disponerar lokalerna. Det går också bra med abonnemang för de anställdas räkning. Arbetsgivaren kan också erlägga avgift för de anställdas inträde i sporthallar, gymnastiklokaler och liknande. Vill de anställda vara med på en korpturnering, kan arbetsgivaren stå för träningskostnader. Det finns goda möjligheter till detta. Det verkade på Margö Ingvardsson som om det var fråga om att teckna mycket komplicerade juridiska avtal för att de anställda skulle kunna utnyttja ett antal motionsanläggningar. Det räcker ofta med att arbetsgivaren klarar av det hela per telefon. Sedan betalar man kostnaderna. Märkvärdigare än så är det inte. Vi har föreslagit ett praktiskt och bra system, som ger fullgoda möjligheter 103 till vanliga former av motion och friskvård. När vi nu hittat en praktiskt fungerande lösning, varför skulle vi då införa svåröverskådliga kupongsystem? Kupongerna behövs inte, det fungerar ändå. Dessutom är kupongerna svåra att kontrollera.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
Herr talman! Eftersom motion är den mest aktuella frågan skall jag börja i den änden. Jan Bergqvist ville låta påskina att jag skulle vilja ha det fritt fram för lustbåtar och annan exklusiv sport. Möjligtvis lät han också påskina att mitt ursprung var mycket finare än det är. Låt oss då se på vad jag sade. Jag sade så här: I propositionen finns också regeln att endast vissa idrotter skall räknas in bland personalvårdsförmåner men inte andra. Vidare sade jag att man i skattelagstiftningen således endast bör begränsa den totala skattefria utgiften för kuponger. Det är mycket enkelt att sätta tak på utgifterna. Man kan när det gäller lustyachter sätta taket vid 1 000 kr. eller 2 000 kr. eller vad man nu vill. Jag måste säga att jag inte kan se någon skillnad mellan att jag åker slalom för x kr. och att jag spelar fotboll eller ishockey för x kr. Jag tycker att folk skall ha rätt att själva välja sin sport. Jag hoppas att jag nu har undanröjt missförstånden. När jag talade om förmyndaraktighet vände jag mig mot att man vill reglera. Jag kan inte låta bli att idka litet högläsning jag också. Jag har med mig artikeln i Svenska Dagbladet. Där säger en avdelningschef vid riksskatteverket — vi kan kalla honom M. H. —att riksskatteverket ”förväntar sig därför uppvaktningar från olika idrottsförbund som önskar få sina särskilda sportgrenar accepterade såsom skattefria naturaförmåner, om nu arbetsgivarna tillhandahåller sådana aktiviteter”. Vidare säger han att gränsen är oklar. ”- — Det är tyvärr så att konsekvensen av en sådan här lagstiftning är att det är vi inom skatteförvaltningen som tvingas ange vilka som är de lämpliga idrotterna.” Han säger också att det i propositionen finns vissa riktmärken angivna. Det kommer att finnas många gränsfall. Därför tog jag upp det här med praktiskt och bra. Riksskatteverket tycker tydligen inte att det är praktiskt och bra.
Herr talman! Jag blev nästan rörd av allt det beröm som jag fick av Jan Bergqvist. Samtidigt måste jag erkänna att jag blev ganska oroad. Det verkar som om jag helt plötsligt blivit sinnesförvirrad här i dag och börjat tolka regeringens förslag så illa. Nu kom för en gångs skull vpk till min hjälp i form av Margé Ingvardsson. Hon sade exakt samma sak som jag. Jag är glad att hon har förstått problemen för småföretagen. Vi får göra så gott vi kan för att få Jan Bergqvist och socialdemokraterna att begripa det också. Jan Bergqvist flydde direkt till jakter i Storbritannien, Irland, Nya Zeeland och Australien. Jag förstår det, det är mycket lättare än att försvara regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Alla anställda skall kunna ta del av trivselförmåner. Men hur stämmer det med kaffekupongerna? Hundratusentals människor som arbetar utanför företaget kan alltså inte få så mycket som en kopp kaffe avdragsgill på företaget. Vad är det för trivselförmåner? Vi vill slå vakt om friskvården, sade Jan Bergqvist. Hur stämmer det med förbudet mot motionskuponger och de regler som gör att man inte kan motionera? Det blir ju praktiskt omöjligt. Jan Bergqvist borde göra ett studiebesök på ett litet företag och försöka lägga upp en plan för hur de skall kunna hyra in sig på flera olika motionsanläggningar med en periodicitet och krav på att det skall vara kontrakt mellan arbetsgivaren och motionsanläggningen och likvid från arbetsgivaren till motionsanläggningen. Det är ju så ni skriver att det skall vara, men hur skall det gå till? 1. en minnesgåva till en anställd som varit anställd i 25 år, 2. en 50-årspresent till honom, 3. en minnesgåva när han slutar sin anställning? Detta har ni ju förbjudit med den lagstiftning som kommer. Beträffande privata försäkringar: Skattebasen eroderas, säger Jan Bergqvist, men det blir väl ändå så att allmänsjukvården avlastas! Den som har fått hjälp på ett privatsjukhus ränner väl inte iväg till ett allmänsjukhus och söker för samma åkomma? Nej, han går direkt till sitt arbete, så att produktionen ökar och sjukskrivningstiderna minskar. Det är en ren samhällsvinst. Ert fullkomligt obegripliga motstånd mot privata alternativ får här ett makabert uttryck. Slutligen: Vad är det för fel att med motionskuponger betala liftavgift i alla de backar som finns i Mellansverige, ända långt ner i södra Sverige? Vad är det som säger att den motionen är sämre än annan?
Herr talman! Jag ställde till utskottets talesman en rad frågor, som Jan Bergqvist tyvärr inte hann svara på. Jag har förståelse för att man som ordförande inte hinner svara på alla frågor, men en sak tror jag det är viktigt att vi reder ut här i dag. Det gäller utskottets skrivning om att arbetsgivaren i undantagsfall i efterhand mot kvitto kan svara för avgift för de anställdas utnyttjande av motionsanläggning. Vad betyder ”i undantagsfall”? Är det ett undantagsfall om det är ett företag av viss storlek eller om det gäller en viss typ av motion, eller är det företaget självt som beslutar om när det skall vara ett undantagsfall? Jag tror att det är viktigt att få utrett i dag vilka undantagsfallen är. Är det meningen att detta med undantagsfall skall bli något allmänt, då kan jag inte förstå varför utskottet förordar ett system där kontant betalning mot kvitto används. Hur kan det systemet vara lättare att kontrollera från skattemyndigheternas sida än ett system med motionskuponger? Jag kan inte begripa det, och jag har inte heller fått någon förklaring från Jan Bergqvist varför det systemet skulle vara att föredra skattekontrollmässigt. Jag har inte heller fått något besked om vad riksskatteverket anser. Jag kan inte förstå att riksskatteverket — om verket inte vill ha ett kupongsystem — hellre vill ha ett kvittosystem. Varför skulle det vara lättare att kontrollera? Jag vidhåller också min uppfattning att utskottets förslag om avtal mellan arbetsgivare och motionsanläggningar i praktiken innebär att det inte kommer att bli någonting av med motionen för anställda på mindre företag. När man nu föreslår detta, måste man väl ha haft några tankar om hur det skall fungera i praktiken, och man måste väl ha någon kunskap om hur det ser ut på de populära motionsanläggningarna i dag. Ett företag kan inte bara hyra tider utifall några anställda eventuellt skall gå dit, utan man måste boka in sig och ange både plats, dag och tid. Kommer företagen att göra det när de inte vet om de anställda kommer att utnyttja den förmånen? De anställda kanske inte har tid den dag det gäller. Då är ju ett system med kuponger lättare, eftersom företaget då betalar just för vad de anställda utnyttjar. Jag anser att det systemet är lättare att kontrollera.

Herr talman! Margit Gennser är alltså beredd att medge att skattebetalare i övrigt skall subventionera lustjakter för 2 000 kr. per år och anställd i höginkomstföretag. Kjell Johansson talade om kompetens. Jag måste säga: Den beskrivning som Kjell Johansson har gjort av utskottsmajoritetens förslag stämmer inte med vad som står i utskottsbetänkandet. Kjell Johansson har inte heller på någon punkt kunnat peka på att det han säger är riktigt. Det är helt enkelt en rad påståenden utan förankring i verkligheten. Jag blir mycket förvånad när Kjell Johansson, som normalt sett håller sig på det sakliga planet, gör dessa uppseendeväckande och groteska påståenden om de förslag som vi har lagt fram. Lågskatteländer har faktiskt större problem med förmåner än vad Sverige har. Det visar att det hela inte är så enkelt så att man bara kan tala om det totala skattetrycket. Det finns betydligt fler faktorer i sammanhanget. Det system som vi föreslår är flexibelt, enkelt och praktiskt. Det är inte alls nödvändigt att hyra in sig i någon lokal, utan det kan handla om abonnemang. Det är inte alls nödvändigt att betala i förväg, utan motionsanläggningen kan skicka räkning i efterhand, beroende på hur många av de anställda som har utnyttjat förmånen osv. När Margé Ingvardsson talar om avtal verkar det mycket konstigt. Men det kan röra sig om ett avtal som klaras av per telefon mellan arbetsgivaren och motionsanläggningen. Svaret på Margö Ingvardssons fråga om vi tror att småföretag med tio anställda kommer att klara av att få avtal med fler än en anläggning är: Ja, självklart, det är inte alls märkvärdigt. Kvitto tror jag inte normalt kommer att behövas. Systemet i övrigt är nämligen så flexibelt att man inte behöver använda kvitto. Men vi har ändå velat öppna möjlighet till detta i undantagsfall, just för att markera flexibiliteten i systemet. Men jag tror själv inte att denna möjlighet kommer att utnyttjas särskilt ofta, eftersom det inte behövs. Det går att på andra sätt klara av betalningen. Sammanfattningsvis ger detta förslag möjlighet till ett genombrott för motion i små företag. Förutsättningen är dock att det inte sker felinformation — Prot. 1987/88:46 där det påstås att möjligheter som finns inte skulle finnas. 16 december 1987
Herr talman! Skattebetalarna subventionerar lyxidrotter, menar Jan Bergqvist. Här möter vi två tankefel. Det ena är att det är staten som äger alla pengar och sedan fördelar pengarna till medborgarna. Så är det inte alls. Vi har fortfarande äganderätt här i samhället, och det är löntagarna, företagarna osv. som äger sina inkomster och sedan betalar skatt för att bestrida gemensamma kostnader. Läs Knut Wicksell — han har förklarat detta bättre. Sedan skall vi gå ned på ett mer vardagligt plan. Jan Bergqvist anser att det föreligger en orättvisa om jag spelar golf för 2 000 kr. i stället för ishockey för 2 000 kr. Jag anser att det är en total rättvisa: jag idrottar för 2 000 kr., och sedan får jag välja vilken idrott jag vill utöva. Sedan gäller det lågskatteländer. Allting är ju relativt här i världen. Jag var i Washington på konferensen Tax Policy for the 21st Century. Där konstaterade man att bl.a. just de länder som Jan Bergqvist räknade upp var högskatteländer. Men Schweiz, som har en av de få fungerande marknadsekonomierna och som har förhållandevis låg skatt, har faktiskt inte de här problemen med naturaförmånsbeskattning. Men det är klart att om man ser saker och ting ur svensk synpunkt, så verkar alla andra länder vara lågskatteländer, men det är de faktiskt inte.
Herr talman! Efter Jan Bergqvists inlägg är det jag som vill ställa frågan vem det egentligen är som har läst det här utskottsbetänkandet. Det är alltid tråkigt att läsa innantill, men jag måste göra det: ”Enligt propositionen skall subventionerad friskvård och motionsmöjligheter av enklare slag vara skattefria. En förutsättning är att verksamheten utövas inom anläggning som disponeras i sin helhet på minst ett år av arbetsgivaren eller en till arbetsgivaren bunden personalstiftelse.” Det gillar inte utskottsmajoriteten, som säger: ”Utskottet delar den grundläggande synen på motionsförmåner som kommer till uttryck i propositionen men vill för sin del förorda en något annorlunda lösning.” Hur ser då den ut? ”Utskottet förordar därför att skattefrihet skall kunna gälla för enklare slag av motion och friskvård även i andra fall där lokalutnyttjandet grundas på avtal mellan arbetsgivaren och anläggningens innehavare och där betalningen sker direkt mellan dessa.” Nu säger Jan Bergqvist att man skall kunna skicka räkning i efterhand beroende på hur många som har utnyttjat anläggningen. Det tillåter väl inte den här skrivningen: ”Den av utskottet valda lösningen innebär att sådana förhyrningar av motionstider som sker regelbundet och således med en viss återkommande stadga också medför skattefrihet.” Det är vad som står i utskottsbetänkandet. Så till Margé Ingvardssons fråga, som inte tycks kunna få något svar men som är berättigad. Jag har faktiskt läst det här utskottsbetänkandet ganska bra. Där används uttrycket ”i undantagsfall mot kvitto”.

Vilken princip är det som gäller? Är det den totala principlösheten som är principen här?
Herr talman! Först kan jag konstatera att utskottet inte har diskuterat, eller beslutat om, vilka undantagsfall det skall vara då arbetsgivaren skall betala i efterhand mot kvitto. Det kommer tydligen framtiden att få utvisa. Jag har förstått att det är misstanken att motionskuponger kan missbrukas som har fått utskottet att gå på den linjen att man helt slopar motionskuponger. Men det är alltså bara fråga om misstanke att kupongerna kan missbrukas. När jag har hört efter, bl.a. hos riksskatteverket, har man inte kunnat ge några exempel på att dessa motionskuponger missbrukas i dag, dvs. att de skulle användas till annan verksamhet än vad de är avsedda för. Möjligtvis, säger man, delar folk med sig av kupongerna i familjen, och det tycker jag inte är så väldigt upprörande. Skatteutskottets beslut blir ju mycket ologiskt, om det är misstanke om missbruk som får utskottet att vidta åtgärder mot motionskupongerna, och utskottet i stället öppnar vägen för ett system med kontant ersättning mot kvitto. Jag kunde här på rak arm konstruera några möjligheter att missbruka kvittosystemet. Om någon som äger en motionsanläggning också äger en segelbåtsuthyrning, eller liften i en skidbacke — vad är det då som hindrar att arbetsgivaren gör upp med denne anläggningsinnehavare om att det skall stå ”enklare motion” på kvittot, trots att motionen egentligen har varit av helt annat slag. Jag tycker alltså att skatteutskottet öppnar dörren för mycket större möjligheter till missbruk än vad motionskupongerna någonsin har inneburit.
Herr talman! Jag konstaterar att Margit Gennser vill skattesubventionera höglöneföretag som lägger ut medel på lustjakter motsvarande 2 000 kr. per anställd.Jag tror inte att skattebetalaren i gemen tycker att detta är riktigt. Därför finns det också goda skäl till att skatteutskottet inte har föreslagit att man öppnar möjligheter till subventionering av sådana saker. Kjell Johansson förbiser att det i utskottets betänkande står klart och tydligt att det skall vara möjligt för arbetsgivaren att erlägga den avgift som de anställda betalar för inträde i sporthallar, simhallar, gymnastiklokaler och liknande. Både Kjell Johansson och Margé Ingvardsson tolkar uttrycket avtal på ett sätt som inte stämmer med den juridiska tolkningen. Det finns fler möjligheter till avtal än dem som ni har föreställt er. Margö Ingvardsson tycks närmast vara besviken över att jag inte här har gjort ett stort nummer av risken för missbruk av kuponger. Den risken finns självfallet. Men huvudpoängen för oss, när vi inte säger ja till dessa kuponger, är ju att de inte behövs. Det system som utskottsmajoriteten förordar är tillräckligt flexibelt och praktiskt, och kuponger behövs inte för att man skull kunna få fullgoda motionsmöjligheter. Jag tror inte heller att kvitto kommer att behövas. Vi har dock i flexibilitetens namn sagt att vi inte helt vill utesluta den möjligheten om det i undantagsfall, någon gång, skulle visa sig praktiskt med kvitto. Men personligen tror jag alltså inte att kvitto behöver utnyttjas, eftersom systemet i Övrigt är så flexibelt.

Herr talman! Regeringens proposition med förslag om beskattning av motion har mött ett berättigat motstånd. Jag delar den principiella uppfattningen att personalförmåner som huvudsakligen syftar till att skapa trivsel, samhörighet och en god fysisk och psykisk hälsa hos personalen på arbetsplatsen inte bör bli beskattade. Utifrån denna uppfattning kan det tyckas onödigt att över huvud taget gå in och lagreglera området. Jag anser dock att det kan finnas motiv för regeringen att komma med vissa förtydliganden i lagstiftningen, så att personalförmåner som i praktiken utgör löneförmåner också beskattas. Propositionen är emellertid för snäv i sin bedömning. Förslaget innebär också i praktiken att stora företag i förhållande till små företag kommer i en mera gynnsam situation när det gäller att ordna personalförmåner för sin personal. Utskottsmajoriteten har uppmärksammat detta och föreslagit förändringar. Enligt min mening stannar dock utskottet en bit från målet, eftersom även dess förslag till beskattning av viss arbetsgivarstödd motionsverksamhet missgynnar de mindre företagen. Herr talman! Jag har ibland inbillat mig att jag begriper en del av vad som sägs i debatter, men när jag har lyssnat till den här debatten måste jag säga att jag känner ganska stor förvirring. Jag har inte, efter meningsutbytet här mellan skatteutskottets ledamöter, lyckats bilda mig en klar uppfattning. Och jag får säga att jag då är glad över att jag inte kommer i den situationen att jag skall behöva handha allt detta — med eller utan kvitto, etc. Herr talman! Jag anser att om man tar hänsyn till motionens betydelse för folkhälsan, så har regeringen i sitt fiskala nit bedragit sig själv. Företagen intresserar sig för de anställdas trivsel. De insatser som görs medför i de flesta fall bättre hälsa och större välbefinnande. Det är en investering som säkert minskar samhällets utgifter på sjukvårdssidan. Verksamheten borde därför uppmuntras. Varför skall man för övrigt gå in och gradera olika motionsaktiviteter? Åtskilliga talare har ju varit inne på detta i anföranden och repliker. Spelar jag tennis, är det en motionsaktivitet som är så att säga godkänd från samhällets sida. Åker man skidor eller rider, är det en aktivitet som i detta sammanhang inte kan godkännas från samhällets sida. Ett regelbundet utövande av en verksamhet i lokaler som hyrs av arbetsgivaren är godkänt. Kupongköpt verksamhet som kan innebära valfrihet mellan olika aktiviteter godkänns ej med föreliggande förslag. För min del anser jag att verksamhet som erbjuds samtliga anställda i ett företag efter likartade regler inte bör bli föremål för beskattning så länge kostnaden rör sig om rimliga belopp. Ur personalvårdande synpunkt kan det både för företaget och för den anställde vara lika angeläget att subventioner kan lämnas för olika aktiviteter utan att detta föranleder uttag av arbetsgivaravgifter på beloppet och inkomstskatt hos den anställde. Det kan exempelvis röra motionskuponger till Friskis & Svettis, startavgifter i motionslopp eller av företaget betalda föreningsavgifter. Ett kupongsystem ger större valfrihet för den anställde. Det kan finnas ett intresse av att exempelvis en dag spela tennis och en annan dag simma. Det är därför bättre att begränsa de subventionerade aktiviteterna beloppsmässigt till några procentsatser av basbeloppet och inta en mer generös attityd till vilka aktiviteter som kan komma i fråga. Herr talman! Jag vill också ta upp frågan om sjukvårdsförmåner och företagshälsovård. Det finns inget bärande motiv till att ta bort avdragsrätten för sjukvård på privat vårdinrättning. Sjukvården i landet betalas via sjukförsäkringsavgiften och skatten. Endast en mindre del täcks av avgifter. Den sjukvård som i det här fallet lämnas på privat vårdinrättning skulle vederbörande ha fått i den allmänna sjukvården, måhända med någon fördröjning. Den lämnade sjukvården innebär en besparing för den allmänna sjukvården som i de flesta fall torde vara större än den skatteminskning avdragsrätten medför. Jag delar därför den åsikt som finns i reservation 9, att denna kostnad principiellt är en driftskostnad för arbetsgivaren och även i fortsättningen bör vara en avdragsgill personalkostnad. Jag har för övrigt anfört liknande tankar i min motion 1987 88:Sk10, yrkande 1. Det gör jag, eftersom jag inte förstår varför reservanterna i reservation 6 yrkat avslag på min motion. Jag hade ju annars kunnat stödja den reservationen. Jag yrkar också bifall till reservationerna 5, 8 och 9.